Herr talman! Jag skall inte replikera herr Björkman på mer än en enda punkt. Han påstod att centern inte anmälde några avvikande meningar när det gällde herr Strängs förslag i skattepaketet om en höjning av bensinpriset med 10 öre. Om herr Björkman någon gång skulle få tid att läsa centerns motion i samband med den propositionen, kan han konstatera att vi verkligen har krävt att de pengar, som skulle inflyta genom den höjda bensinoch brännoljeskatten, skulle gå till vägändamål. Det är ändå en rätt stor skillnad, herr Björkman. Jag vet inte huruvida herr Björkman röstade för det förslaget.
Herr talman! Jag talade inte om brännoljeskatten. Såvitt jag minns yrkade herr Erikssons i Bäckmora parti och mitt parti avslag på höjningsförslaget i denna del. Visserligen var det väl inte partimotioner, men vi hade enskilda motioner i frågan. Jag talade bara om höjningen av bensinskatten med 10 öre. Om herr Eriksson i Bäckmora yrkade avslag på den och jag har misstagit mig, ber jag oförbehållsamt om ursäkt. Jag har inget minne av att någon gick emot höjningen av bensinskatten. Jag vet emellertid, herr Eriksson i Bäckmora, att ni inte ville acceptera herr Strängs linje, att det rörde sig om ett stabiliseringspaket för sig, utan önskade specialdestinera dessa 500 miljoner till vägarna. Den reservationen röstade jag för.
Herr talman! Det är tydligt att herr Björkman nu kan erinra sig det riktiga sakförhållandet. Vi behöver ju mera pengar till vägarna här i landet, och det var mot den bakgrunden vi ansåg att om vi fick mera pengar till vägarna kunde vi också acceptera att bensinpriset höjdes med 10 öre. Det var dessutom roligt höra att herr Björkman röstade för vårt förslag.

Herr talman! Jag tackar finansministern för detta inlägg. Jag fick nu en förklaring till att frågan om den internationella trafiken hade förbigåtts. Det var tydligen så att generaltullstyrelsen hoppade av. Inom bilskatteutredningen var vi överens om hur denna fråga med >»tolvdagarsutflykterna> borde ordnas. Nog vore det, herr finansminister, en nåd att stilla bedja om att vi fick en likartad beskattning åtminstone i de nordiska länderna. Vi eftersträvar på det ena området efter det andra att få en gemensam nordisk lagstiftning. Men någonting så splittrat som bilbeskattningen i de nordiska länderna får man leta efter. I Norge har man redan kilometerbeskattning med hjälp av en navmätare. Vi har försökt att få fram en annan kilometermätare som är säkrare än navmätaren och som inte kan bli utsatt för åverkan eller ge möjligheter till fusk. Det var intressant att höra att finansministern är relativt optimistisk. Det har vi i bilskatteutredningen också varit, åtminstone hittills. Vi har ju sett prototypen. Frågan är sedan om vi kan få fram denna mätare i tid. Vi har ännu fyra år på oss, och vi hoppas att det skall vara möjligt. Herr Sträng konstaterade i början av sitt anförande, att han och jag för en gångs skull var ense. Ja, herr Sträng, jag känner mig inte alls besvärad över att vi är det den här gången. Men jag medger att det är mycket ovanligt. Det är verkligen skada att det nästan aldrig har varit herr Sträng som har backat upp mig — t.ex. när det gäller marginalskatter och familjebeskattning — utan att det bara är jag som hamnar på herr Strängs linje. Om herr Sträng nu i gengäld skulle vilja vara generös mot mig och backa upp mig någon gång så måste jag säga att det inte blir något mer tillfälle till det. Men vi kanske kan mötas ändå — men i en annan bemärkelse.

Herr talman! Det är ju i det här huset ganska vanligt att motioner avslås med hänvisning till pågående utredningar. Jag tänkte att samma grundregel kunde få gälla Kungl. Maj:ts propositioner, i all synnerhet som det i detta fall pågår tre utredningar som har samband med den fråga vi behandlar. Det skulle väl då finnas alla skäl i världen att avvakta och se vilken betydelse resultatet av dessa utredningar kan få för denna fråga. Då skulle man slippa att gång på gång återkomma till riksdagen med förslag, och åstadkomma sådana här lappverk. Finansministern själv står ju ofta upp här i kammaren och säger att eftersom en viss fråga är föremål för utredning så vill han inte ta ställning. Samma sak kunde väl få gälla i detta fall från jämlikhet och rättvisesynpunkt.
Herr talman! I motsats till herr Björkman vill jag meddela kammaren att jag tillhör utskottet och att jag kommer att fatta mig ganska kort. Jag skall inte gå närmare in på skattedebatten; herr Carlstein har tagit upp det väsentligaste i den. Men jag vill ändå beröra en sak som efterlysts både av herr Eriksson i Bäckmora och av herr Enarsson. Nästan alltid då vi i denna kammare diskuterar bilskatter åberopar oppositionen att nollzonerna kommer att öka; det är ett stående tema i dessa diskussioner. Det innebär att man inom dessa områden inte kan bedriva ett lönsamt skogsbruk. I motioner avlämnade av moderaterna och centerpartisterna förs denna tanke fram även denna gång. Jag tycker att man många gånger driver resonemanget om nollzonerna för långt och tillmäter dem för stor betydelse, åtminstone i detta sammanhang. Jag har en gång tidigare diskuterat denna fråga här i kammaren, men jag anser ändå att det är nödvändigt att mera ingående redovisa det verkliga förhållandet när det gäller dessa zoner. Först och främst bör man ta reda på vad det är som ligger bakom uppkomsten av nollzoner inom skogsbruket. Här är det många faktorer som spelar in. I regel är nollzonerna avsides belägna, vilket innebär att transportavstånden blir långa och att transporterna således blir dyra oavsett skatterna. Det är kostsamt att bryta vägar till dessa områden, och vägunderhållet blir dyrbart. Det blir dyrt med transporter av moderna, tunga drivningsmaskiner och transporter av arbetare till dessa avverkningsplatser. liksom med utkörning av virket. Inom många av dessa områden är terrängförhållandena också mycket dåliga. Men framför allt är boniteten låg; skogen är både kort och kvistig, och även härigenom fördyras avverkningen inom dessa områden. Denna låga bonitet — liten kubikmassa per arealenhet — inverkar menligt på lönsamheten. Låg virkestäthet medför långa förflyttningssträckor per volymenhet vid körning under pålastning inom avverkningsområdet med de tunga maskiner vi nu använder vid avverkningen. Jag skall nämna några siffror. Man har räknat fram att det är önskvärt att vid maskinavverkning avverka minst 50 m3 per hektar om det skall vara lönsamt att avverka. En ökning av uttagets storlek från t.ex. 30 m3 sk till 50 m3 sk per har medfört en kostnadssänkning i dagens priser med ca 2 kronor per m3 sk. Jag kan ta ett annat exempel: om man ökar uttaget från 50 till 70 m3 sk per hektar, sänks kostnaderna med ytterligare ca 1 krona per m3 sk. Sänkningen beror huvudsakligen på att maskinens förflyttningstid per volymenhet minskar när uttaget ökar. Enligt de beräkningar som har gjorts vet vi även att framtidens avverkningsmetoder med ännu större maskiner blir dyrbara vid små uttag och känsligare för förändringar i uttagets storlek än vad som är fallet i dag. Det är de faktorer som jag här har nämnt som mest inverkar på nollzonernas utsträckning. Vi vet dessutom att virkespriserna brukar variera, och det inverkar naturligtvis på lönsamheten. Om skogsbruket skall kompenseras för skattehöjningen bör det sålunda, såsom det också har sagts i utskottsbetänkandet, ske genom bidrag.

Det är väl den rekommendation som man kan ge. Herr talman! Jag har här velat belysa att skatterna inte är den enda orsaken till att det uppstår nollzoner inom skogsbruket. Av motioner i ämnet får man många gånger faktiskt det intrycket, att skatten spelar den största rollen därvidlag.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

Herr talman! Det utskottsutlåtande vi nu skall behandla gäller förslag till lag om premiering av frivilligt sparande eller, som det i dagligt tal populärt kal las, »Strängaspelet». Det innebär helt enkelt förslag till åtgärder att stimulera folk som får återbäring på preliminärskatten nu i december att spara dessa pengar eller delar av återbäringen. Denna åtgärd är betingad av att inte mindre än 2,6 miljarder kronor skall utbetalas den närmaste tiden och på så, sätt ytterligare öka konsumtionen och därmed trycket också på samhällsekonomin. Innebörden av förslaget är kortfattat att alla som har överskjutande skatt kan sätta in. dessa pengar eller, som jag nyss sade, delar av dem på ett speciellt premiesparkonto och låta pengarna stå inne där t.o.m. utgången av år 1971. Som premie för detta sparande utgår då 5 procents extra ränta utöver högsta inlåningsräntan som nu är 7,5 procent. Men inte nog med detta utan ca 4 procent ; på de: sparade medlen kommer att i två omgångar under 1971 lottas ut i; olika ' vinstvalörer. Det är således synnerligen förmånliga sparvillkor, som borde stimulera det här föreslagna sparandet. ; På: varje insatt hundralapp får spararna ett lottnummer som ger dem vinstchansen. Detta erbjudande gäller fram till den 1 februari 1971. . ' Bånkoutskottet har enhälligt tillstyrkt bifall till propositionen. I anslutning till. propositionen har även väckts ett antal motioner, som jag avstår från att kommentera, därför att utskottet vid utskottsbehandlingen har kunnat konstatera att det på olika grunder skulle bli svårt — för att inte säga omöjligt — att " villfara motionärernas önskemål. Det kan gälla såväl tidsmässiga orsaker som rent formella hinder.

Herr talman! Som herr Franzén i Motala framhöll är det bara på en punkt som utskottet inte är enigt och det gäller huruvida det vore önskvärt att få en utredning tillsatt som skulle dels finna nya vägar för att stimulera sparandet, dels söka värdera ut de erfarenheter man hittills har kunnat göra beträffande olika åtgärders effekt på sparandet:. I och för sig är det kanske inte så underligt att man bedömer nödvändigheten av en sådan utredning olika. Herr Franzén i Motala och de som representerar samma parti som han inom utskottet har nämnt — och det visste vi ju förut — att det anslagits medel till en statistisk utredning, men detta är en omständighet som enligt vår mening inte behöver utgöra något hinder att genomföra vårt förslag. Man är inte precis bortskämd med att utredningar som sätts till kommer i gång med någon rivstart, och man är kanske inte heller bortskämd med att de genomför sin uppgift som ett sprinterlopp, utan de brukar ta ganska god tid på sig. Att det parallellt med det arbete som en sådan utredning skulle prestera också göres en statistisk utredning skulle vara enbart en fördel. Något dubbelarbete blev det naturligtvis inte fråga om, eftersom man inom utredningen skulle veta att statistiska centralbyrån hade denna uppgift och själv inte skulle initiera något motsvarande. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till bankoutskottets utlåtande i dess helhet, alltså inte bara de båda punkter som herr Franzén nyss yrkade bifall till. Herr Franzén gick snabbt över de motioner som väckts i anslutning till propositionen. De går i stort sett ut på en utvidgning av det sparande som skulle kunna komma i fråga för premiering, antingen efter samma grunder som i propositionen eller efter något mindre gynnsamma grunder. Utskottet har kommenterat dessa uppslag genom att säga att tiden inte har tillåtit att gå närmare in på dem. Det är onekligen ett svagt skäl för avböjande, vilket jag är beredd att medge som medlem av utskottet, men icke desto mindre har det faktiskt förhållit sig på detta sätt. Vi har haft piskan över ryggen, och trots sena sammanträden har vi inte kunnat räkna med att få någon meningsfylld behandling av dessa motioner. Det är ju dessutom inte långt till den allmänna motionstiden, då det finns möjlighet att framföra motsvarande förslag — och vi vet genom de senaste årens erfarenheter att sådana förslag också brukar framföras. Jag ber, herr talman, att få göra några reflexioner i anslutning till propositionen. Regeringspartiet har varit ointresserat av att göra en utvärdering av de erfarenheter som hittills gjorts av olika åtgärders effekt på det privata sparandet. Detia bristande intresse är egentligen ganska märkvärdigt, när man dock har besked om en mycket kraftig nedgång i hushållssparandet. I en av de motioner som väckts med aniedning av propositionen, nämligen folkpartimotionen I1:1330, anförs att man med reservation för bristfällig statistik kan beräkna att hushållssparandet mätt i relativa termer nu är föga mer än hälften så stort som 1964. Detta :är onekligen alarmerande, och för min del uppfattar jag propositionen som ett besked om att regeringen verkligen funnit situationen vara alarmerande. Hade så inte varit fallet, hade väl inte erbjudits så goda villkor för att få den dåliga sparviljan att träda i funktion. Regeringen är medveten om att sparviljan måste träda i funktion, inte minst därför att den höga konsumtionen tär på vår knappa valutareserv. Man har gjort den bedömningen att över den högsta bankräntan — som väl för närvarande utgår med 7,5 procent — behöver allmänheten lockas med en skattefri sparpremie på 5 procent san en chans till likaledes skattefria lotterivinster svarande mot ungefär 4 procent. Summerat gör detta 16,5 proceni för en trettonmånadersperiod, som det här blir frågan om. De 5 plus de 4 pröcenten är garanterat skattefria; den vanliga bankräntan är ju skattefri, i den mån den ryms inom det kapital avdrag man har rätt till. Utöver sin 9-procentiga kostnad för att hålla kvar en del av återbäringen av skatt hos dem som har erlagt för mycket skatt får staten sedan en hel del kostnader för arrangemanget. I pro: positionen antydes ett miljonbelopp för förvaltningen av lotteriet; Det är mycket lätt att peka på ytterligare kost: nader. I taxeringsarbetet införs nya moment; det kostar en hel del på den administrativa sidan. Arbetet i kanslihuset och här i riksdagen skall också tas med i räkningen. På statens inkomstsida innebär de pengar som genom »Strängaspelet> undandrages konsumtionen ett skattebortfall främst i indirekt men naturligtvis också i direkt skatt. För staten — dvs. skattebetalarna — är detta onekligen en dyr affär när man summerar alla posterna. På tal om skatten kan man också notera att riksdagsbeslutet om skattefria premier i stället för normal skattepliktig ränta snuvar — om jag här får använda det slarviga uttrycket — kommunerna på skatteinkomster som de annars skulle ha fått. Så en sista reflexion. Jag är ganska säker på att om en borgerlig regering hade lagt fram detta förslag, så skulle den ha fått höra att förslaget var djupt orättvist. Det skulle då ha anförts att systemet med skattefrihet innebär cen långt större fördel för de välsituerade än för vanligt folk. Det är ju först sedan kapitalavdraget har utnyttjats, som skattefriheten får något intresse, och detta intresse är större för den som har en hög marginalskatt — alltså för den som har en stor inkomst — än för den som har en låg marginalskatt.

Herr talman! Detta var några reflexioner — delvis kritiska — kring det s.k. Strängaspelet. Vi har dock på vårt håll icke varit så kritiska att vi sett oss föranlåtna att inta någon annan ställning än att också vi tillstyrker propositionen.
Herr talman! Bara ett par korta re Herr Regnéll anför att utskottet har »torftiga» skäl för att avböja motionsyrkandena. Vi har emellertid varit tvungna att göra detta för att över huvud taget kunna få igenom propositionen. Såsom jag antydde i mitt första anförande hade det nämligen, om utskottet skulle ha följt motionärernas intentioner, varit stor fara för att förslaget i förevarande proposition inte hade kunnat genomföras inom erforderlig tid. Vi medger att premien beviljas på goda villkor — t.o.m. på utomordentligt goda villkor — men det beror ju på att den aktuella sparformen är en engångsföreteelse i det ögonblick när samhällsekonomin är på toppen. Det gäller ett läge där en stor penningmängd är i omlopp och där det skulle komma en ytterligare påspädning med de 2,6 miljarder kronor, som på en gång skulle släppas loss dagarna före jul. Det är ju därför man har föreslagit så höga premier. Jag medger gärna att dessa 16 procent och det skattebortfall som herr Regnéll påvisade skulle komma att uppstå — det är naturligtvis alldeles riktigt — utgör en mycket god penningplacering för dem som har möjlighet att utnyttja den. Det är klart att kostnaderna kan synas höga och att det är ett orättvist system. Men faktum är att man i den uppkomna situationen får ta de olägenheter som systemet för med sig därför att det är nödvändigt att göra någonting omgående. Den tillgängliga statistiken innehåller en uppställning av hur många som har en relativt liten skatteåterbäring. De allra flesta får inte mer än 100—200 kronor. Oavsett det är det självklart att skattefrihet på dessa 5 procent onekligen innebär en favör för dem som har hög marginalskatt. Och tanken i detta »Strängaspel» är ju att undandra en viss mängd pengar från konsumtionen just i ett ögonblick då detta verkligen behövs.

Herr talman! Låt mig först bara understryka att sparandet är en nödvändig del i vårt samhällsekonomiska liv för att åstadkomma investeringar och därmed förutsättningar för ekonomiskt framåtskridande och utveckling. Härom är vi väl alla ense. Det är väl ingen överdrift att påstå att vårt ekonomiska klimat i dag inte är särskilt sparvänligt och att samma förhållande varit rådande under en relativt lång period. Den höga ränta som vi har i dag och som vi haft ganska länge är väl ett tecken härpå. Visserligen sker ett sparande via de skatter och avgifter som staten tar in, men om dessa åtgärder inte skall få en rent konfiskatorisk verkan kan de inte få samma innebörd som ett ekonomiskt gynnsamt klimat för personligt hushållssparande, med andra ord en situation där det verkligen lönar sig att spara. Det får inte vara så att det som jag avstår från att köpa i dag för att i stället spara motsvarande belopp kommer att vara väsentligt dyrare om t.ex. ett år, om man tar hänsyn även till eventuell ränta på det sparade kapitalet. De försvarsobligationer vilka vi alldeles nyss har beslutat om tidigare inlösen av är ett exempel på sparande, vars effekt kapsejsat på grund av inflationen. Den där melodin som spelades under försvarsobligationernas glanstid ringer nästan i öronen: Har du hört vilken ränta du får? Vi skall spara till många miljoner, Vi skall tömma vår spargris i år. I varje fall de flesta av er har väl hört den. Förtroendet för statens förmåga att åtminstone någorlunda bevara penningvärdet måste återupprättas och kommer då att ta sig uttryck i ett ökat hushållssparande. är ett steg på vägen för att öka möjligheterna till sparande. Det är här fråga om långsiktiga åtgärder. De premierande åtgärder som föreslås i proposition nr 197 verkar också sparstimulerande fast mera på kort sikt — vi har ju redan varit inne på det. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till bankoutskottets förslag i dess helhet enligt utlåtandet nr 67. Folkpartiet har vid ett flertal tillfällen framfört förslag i syfte att stimulera och öka sparandet och bekämpa inflationen. Även Svenska sparbanksföreningen har samlat förslag till sparstimulerande åtgärder. Detta sagt som ett komplement. Sedan endast ett par ord i anledning av förslaget att göra premieringen generell för allt nysparande och som föranlett det särskilda yttrande som är fogat till utlåtandet. Propositionen har tyvärr förelagts riksdagen vid den senaste tidpunkt som varit möjlig med hänsyn till den föreslagna lagens lämpliga ikraftträdande. Av formellt lagtekniska skäl har det därför inte varit möjligt att yrka bifall till denna del under mom. 3 i det motionspar som väckts av folkpartiet, även om man skulle anse att detta hade varit en ytterligare sparstimulerande åtgärd. Av allt att döma finns ingenting i propositionen som hindrar att den skulle ha kunnat föreläggas riksdagen avsevärt tidigare. Då hade även denna del kunnat tillgodoses utan att därmed fördröja återbetalningen av överskjutande skatt. Här kan man då bara konstatera att det sparande som nu sker enligt den mindre modellen, dvs. enbart med återbetalningsdelen av Ööverskjutande skatt, helt säkert kommer att bli betydligt mindre än om det mera generella förslaget hade haft möjlighet att gå igenom. Herr Regnéll betonade att vi är överens om allt utom på en punkt, såsom det är uttryckt i utlåtandet och i re servationen. Det kan hända att detta skulle ha varit fallet beträffande ytterligare en punkt om vi hade kunnat få propositionen i god tid. Då hade vi kunnat framföra förslaget om premiering av fysiskt 3 000-kronorssparande för alia som velat vara med. Jag kan inte underlåta att fråga företrädaren för reservanterna, om han under denna förutsättning hade kunnat biträda förslaget, eller eventuellt gått emot det?

Herr talman! Herr Hyltander frågar om jag skulle ha kunnat biträda folkpartiets förslag om att även andra än de som fått skatteåterbäring skulle få delta i det föreslagna sparandet. Till herr Hyltanders ledsnad måste jag tyvärr säga att jag inte hade kunnat göra det. Det beror på att våra tidigare erfarenheter från premiesparande inte till alla delar varit fullt tillfredsställande. Det blir ofta — vilket är ganska naturligt — en överflyttning av redan sparade medel till sådana konton där man har möjlighet att få en högre ränta liksom även sparpremier. Det kan inte vara riktigt. Vad det här är fråga om och vad det alltid varit fråga om är en premiering av nysparandet. Det är detta det gäller. Och om vi skulle ha låtit annat sparande gå in här — man skulle således ha haft chansen att flytta över tidigare insatta sparmedel till detta sparkonto — skulle vi verkligen ha fått kritik på oss för att vi gav höga räntor åt dem som redan har sparmedel. Jag tror alltså inte att vi på denna punkt hade kunnat villfara herr Hyltanders propå. Inte heller tror jag att det hade funnits så stora möjligheter att denna proposition skulle ha framlagts så mycket tidigare; huruvida den kunnat framläggas någon vecka tidigare vet jag inte. Men det är fråga om bestämmelser som skall börja gälla omkring den 1 december — det är ju bara några dagar kvar dit — och innan propositionen kunde skrivas måste man ha många sakfrågor belysta. Det är inte möjligt att börja skriva en sådan här proposition långt i förväg, och det är detta som försvårat det hela. Vi behöver inte tvista om nödvändigheten av sparandet. Men det finns ändå vissa förklaringar — det är möjligt att de är långsökta — till att hushållssparandet har sjunkit och sjunkit ganska mycket. En förklaring är att vi har ett stort institutionellt sparande, bl.a. genom AP-fonderna som för närvarande är på 33 miljarder. På det sättet har det blivit ett helt annat sparande än hushållssparandet. Huruvida det inverkat menligt på hushållssparandet kan jag inte säga, men det är just sådana frågor vi får besvarade genom den kartläggning och de undersökningar som statistiska centralbyrån skall företa inom den närmaste tiden. På den punkten vill jag säga till herr Regnéll att det inte alltid behöver sitta utredningar som arbetar i flera år. I reservationen anföres att man räknar med att denna utredning och kartläggning skall vara klar under budgetåret 1971/72. Samtliga som har deltagit i denna debatt och alla vi som handlagt detta ärende är överens om att frågan om hushållssparande måste ses på lång sikt. Således är det visserligen bråttom, men det är ändå ingen anledning till panik och ärendet behöver inte vara slutbehandlat precis på dagen.
Herr talman! Det är kanske ingen idé att dra upp någon större debatt om detta, men jag ville gärna känna herr Franzén i Motala på pulsen. Jag ville veta om han vill vara med om att genomföra ett ökat sparande. Hans skäl emot att premiera det generella sparandet inom 3 000-kronorsgränsen gäller lika mycket enbart sparande av överskjutande skatt. även den som har överskjutande skatt kan ta ut andra pengar för det ändamålet, om han har sådana eller låna sig fram, och på det sättet behålla denna sparpremie. Då är inte heller detta något nysparande i egentlig mening. Hindren för att få nysparande förefinns alltså i båda fallen, men man måste ju i sammanhanget säga att man ger större möjligheter om man vidgar ramen. Sedan har vi statens sparande via AP-fonder — det institutionella sparandet. Detta är naturligtvis möjligt men det har inte alls samma effekt på vare sig sparvilja eller sparklimat. Dessutom har vi inflationen, vilken gör att folk hellre förbrukar sina pengar än sparar dem. Detta är den verkliga nöten i sammanhanget. Att man då inte skulle kunna ge en premiering och vidga ramen för detta premiesparande — »Strängaspelet> — finner jag därför en smula tråkigt, speciellt som vi för en jämlikhetsdebatt som går ut på att den ena människan skall vara lika mycket värd som den andra.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 78 behandlar två likalydande folkpartimotioner angående sänkning av åldersgränsen för erhållande av hustrutillägg till 55 år. I detta motionspar påvisar vi att nu gällande villkor för rätten till hustrutillägg medför besvärliga problem i många fall där den pensionsberättigades hustru saknar yrkesutbildning eller av andra skäl inte kan få något arbete. I dessa fall blir makarna hänvisade till att leva enbart på mannens folkpension, och det är inte tillfredsställande. Ofta uppstår dessa problem i glesbygder, där möjligheterna för något äldre kvinnor att få anställning är små.

Utskottet vill inte nu tillstyrka förslaget om en generell sänkning av åldersgränsen men vill dock framhålla möjligheten av att pågående överväganden av frågan om sänkning av pensionsåldern kan aktualisera en omprövning av denna åldersgräns. Man erinrar om att statsmakterna tidigare i år har beslutat om en uppmjukning av villkoren för rätten att erhålla förtidspension, bl.a. så att arbetsmarknadsmässiga hänsyn i större utsträckning än tidigare skall inverka på bedömningen. Enligt utskottets mening är det önskvärt med en motsvarande utvidgning av möjligheterna för hustru som ej fyllt 60 år att erhålla hustrutillägg, och utskottet vill därför förorda att en översyn av gällande regler företas i lämpligt sammanhang i syfte att åstadkomma en sådan utvidgning. Som motionär hälsar jag detta med mycket stor tillfredsställelse och anser det vara ett steg i riktning mot vad motionärerna har föreslagit.

Herr talman! Det motionspar som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 80 angående skadeverkningarna av vissa buskbekämpningsmedel har fått en sådan välvillig handläggning av utskottet att det i och för sig inte tarvar några ytterligare kommentarer. Det är bara att tacka och ta emot. Vad jag däremot helt kort vill beröra är den brist som finns i motionerna. Skulden till den bristen åvilar naturligtvis oss motionärer. Jag åsyftar då bevisföringen när man använder giftiga ämnen för bekämpningsändamål. Som förhållandet är nu är det samhället som genom berörda organ skall fastställa huruvida skadeverkningar föirekommer vid medlens användande och i så fall i vilken grad. Det kan i många fall åsamka samhället stora kostnader, och det vore därför en rimlig begäran att tillverkarna av dylika medel ålades att bevisa medlens ofarlighet innan dessa registreras och får släppas ut på marknaden för användande, en så att säga omvänd bevisföring. Detta krav tas tyvärr inte upp i motionerna, och jag har därför inget yrkande. Eftersom dessa frågor återkommer i kammaren den 3 december i en interpellationsdebatt, skall jag inte nu ytterligare förlänga debatten. Jag skall därför, herr talman, bara be att få tacka utskottet för en mycket välvillig skrivning när det gäller motionerna.

Herr talman! Bakom detta utskotisutiåtande ligger två likalydande fyrpartimotioner som jag burit fram i denna kammare. Motionärerna föreslår att det skall införas en betryggande såvil hygienisk som kvalitetsmässig kontroll av importerade fiskkonserver, i likhet dels med den kontroll vi för närvarande har av importerade köttkonserver, dels med den kontroll vi nu också har när det gäller export av fiskkonserver som tillverkas här i landet. Skälet för vårt yrkande är dels att vi anser att konsumenterna bör skyddas mot undermåliga varor i båda berörda avseenden, dels att den svenska fiskkonservsindustrin och därigenom också hela det svenska yrkesfisket bör skyddas mot konkurrens på ojämna villkor med importerade varor. I Sverige har vi sedan länge en eomfattande kontroll av både tillverkning, transport och försäljning av alla slags livsmedel. Men när det gäller utländska produkter — framför allt fiskkonserver som .det nu gäller — är det inte riktigt bra beställt. Det framgår bl.a. av veterinärstyrelsens yttrande över dessa motioner. Styrelsen anför att enligt utländska uppgifter har matförgiftning från fiskkonserver till följd av bakterietoxiner konstaterats vid flera tillfälten. Statens institut för folkhälsan har, fortsätter styrelsen, i några fall påvisat otillåten blyhalt i sardiner, härrörande från falslödningen i olackerade burkar. Andra livsmedelshygieniska riskkällor är otillåtna tillsatser och förekomst av kontaminanter som kvicksilver och biocider beroende på fångstplats och hantering. Styrelsen påpekar att hälsovårdsnämndernas stickprovskontroll av fiskkonserver vanligen inskränkt sig till enkel konditionstest. Från denna kontroll har dock inrapporterats flera fall av otillräcklig sterilisering. Låt mig bara peka på ett av de fall som här berörts. När det gäller kvicksilverförekomsten har vi här i landet full garanti för att det inte saluförs någon fisk från svartlistade vatten, alltså fisk som innehåller mer kvicksilver än vad som anses vara rimligt. Vilken garanti har vi för att en motsvarande gräns iakttages när det gäller fiskkonserver utifrån? I fråga om kvaliteten säger fiskeristyrelsen att Svenska konservKontrollens råd vid ett par tillfällen anordnat provsmakning av vissa billiga importerade fiskkonserver' och att man därvid funnit dessa vara av så låg kvalitet att det allvarligt måste befaras att personer, som köpt därav, i fortsättningen kan bli obenägna att över huvud taget förtära fiskkonserver. Fiskeristyrelsen säger vidare att det, enligt vad man erfarit, vid underhandskontakter med personer i ifrågavarande tillverkningsland hade framkommit att man där menade att så länge Sverie, i motsats till en rad andra länder som Norge, Danmark, Västtyskland, Eng land, Canada och USA, inte hade någon importkontroll finge vi skylla oss själva om det ibland kommer in varor av mindre god kvalitet. Utskottet ställer sig i stort sett positivt till en kontroll. Man säger att man delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att importerade fiskkonserver blir föremål för såväl hygienisk som kvalitetsmässig kontroll genom offentlig myndighets försorg. Man pekar på den nya livsmedelsstadgan, som man räknar med skall komma nästa år, och den kontroll som blir möjlig genom de bestämmelser som där införs. Dels kan man få förbud mot livsmedel som är hälsovådliga, dels kan man få möjligheter till införselförbud om kvaliteten inte är tillräckligt god. I det fallet hänvisar man bara till den s.k. livsmedelsstandarden och anger att det finns undantag från den. Det heter: »Enligt kommitténs förslag kan till en livsmedelsstandard dock inte räknas de kvalitetsbestämmelser som statens jordbruksnämnd fastställer för att främja avsättningen av vissa livsmedel på den utländska marknaden.> Här borde man rätteligen ha skrivit »den utländska och inhemska marknaden> — det är vad livsmedelsstadgekommittén har uttalat. Om man bortser från denna begränsning av vad man kan kontrollera genom livsmedelsstadgekommitténs förslag, är det uppenbart att det blir betydligt svårare att kontrollera importerade livsmedel och fiskkonserver än svenska. Man har hänvisat till den s.k. egenkontrollen, där alltså importörerna själva skall förvissa sig om vilka förhållanden som råder i importlandet, eller till stickprov, medan självfallet kontrollen här i landet är betydligt lättare och effektivare. I fortsättningen säger utskottet: >I likhet med vad som kommit till uttryck i vissa remissvar anser utskottet att det kan sättas i fråga om kvalitetskraven vid import bör vara lika böga som då det gäller att främja avsättningen av svenska produkter på den utländska marknaden.» Här skulle det också i analogi med vad jag nyss sade inte bara vara fråga om den utländska marknaden utan också gälla svenska produkter på den svenska marknaden. I reservationen till utskottsutlåtandet har man använt denna mening men med den ändringen att man infört ytterligare ett ord, nämligen »inte». Man har ifrågasatt huruvida kvalitetskraven vid import inte bör vara lika höga, och det anser jag vara rimligt. Utskottsmajoriteten för här ett ganska märkligt resonemang. Kan det verkligen vara så att de svenska konsumenterna skall garanteras att få en god kvalitet av den inhemska produktionen men inte av det som kommer utifrån? Jag tycker att det är alldeles felaktigt. Det finns också anledning att, som reservanterna har gjort, framhålla att det blir ett ojämnt konkurrensförhålxande för de svenska fiskkonserverna i jämförelse med konserver tillverkade på annat håll i världen. Reservanterna föreslår att motionerna jämte utlåtandet i den av dem föreslagna lydelsen skall överlämnas till Kungl. Maj:t för att beaktas vid utarbetande av förslaget till ny livsmedelsstadga eller i annat sammanhang. Det är rimligt att man så gör.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

Herr talman! Till att börja med vill jag påminna om att livsmedelsstadge kommittén, som hade till uppgift att göra en allmän Översyn över livsmedelslagstiftningen, lagt fram ett betänkande >»Ny livsmedelsstadga m.m.». Det avgavs så sent som i mars i år och är enligt vad utskottet under hand inhämtat under bearbetning i departementet. Utredningens förslag går ut på att det skall utfärdas en ramförfattning i livsmedelsfrågor, en ny livsmedelsstadga och en tillämpningskungörelse samt att det skall inrättas ett särskilt statligt centralorgan, livsmedelsstyrelsen. Detta ämbetsverk föreslås få utfärda tillämpningskungörelser.

De anför att samma krav självfallet i så fall bör ställas på svenska varor på den inhemska marknaden. Men jag vill erinra om att den kontroll som jordbruksnämnden utövar när det gäller export av fiskkonserver tar hänsyn inte bara till kvalitén utan också till beredning, förpackning och beteckning. Den kontrollen går, med andra ord, ut på att göra det möjligt för de svenska fiskkonserverna att konkurrera på den utländska marknaden inte bara ur kvalitetssynpunkt utan också såsom varor, lockande för konsumenterna. I det sammanhanget kommer :konkurrenssynpunkter givetvis in. Det är inte bara en fråga om de hygieniska kraven. Om den nya livsmedelsstadgan genomförs och vi får en livsmedelsstyrelse, kan vi förutsätta att det också blir en effektiv kontroll av hygienen på de importerade fiskkonserverna, och på så sätt tillgodoses konsumenternas krav. Vi i utskottet menar att det som har sagts om priskonkurrensen, om för packningar osv. egentligen inte har med denna sak att göra utan ligger, så att säga, på ett annat plan.

Vi anser inom utskottsmajoriteten alt rimliga krav blir uppfyllda, om man ser till att den hygieniska kvaliteten är tillfredsställande. Därmed har lagstiftningen på detta område också fyllt sin uppgift ur konsumenternas synpunkt.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

Herr talman! Det kan naturligtvis vara riktigt att de hygieniska kraven blir tillgodosedda när vi får den nya livsmedelsstadgan genom att de konserver som importeras någorlunda kan jämföras med dem som tillverkas i vårt land, men när det gäller kvalitetskra 'ven blir det faktiskt inte konkurrens på lika villkor. Man kan inte begära att konsumenterna skall kunna hålla reda på att en kanske i och för sig godtagbar utländsk produkt ändå inte uppfyller de minimikrav i kvalitetshänsceende som ställs på svenska produkter. Det blir en konkurrens på olika villkor när de importerade utländska varorna inte kontrolleras på samma sätt som de inhemska. Den enda kontrollen av kvaliteten som görs gäller den s.k. livsmedelsstandarden.

Svenska varor som är avsedda för såväl den inhemska som den utländska marknaden underkastas alltså en strängare kvalitetskontroll än de importerade varorna. Det tycker vi reservanter är felaktigt, eftersom det 1eder till en ojämn konkurrens utöver att konsumenterna får sämre varor utifrån än som vore skäligt.

Herr talman! Jag vet inte om reservanterna har tänkt på konsekvenserna av sitt resonemang. Vore det över huvud taget rimligt att uppställa sådana krav som att vi på varje område för de varor vi importerar till detta land skulle resa samma kvalitetskrav som på motsvarande svenska varor? Vi gör oss ju över huvud taget gällande på exportmarknaden genom god kvalitet på våra produkter. Jag kan inte förstå hur reservanterna kan komma fram till de slutsatser de gör, då de säger att huvudvikten är att tillgodose konsumenternas krav på samma kvalitet på importvarorna som på de varor vi exporterar. Men i själva verket ligger ju huvudvikten vid konkurrenssynpunkten och svårigheterna att konkurrera med importvarorna. Men utskottsmajoriteten menar att det inte är rimligt att göra det, utan att det är en sak som konsumenterna själva bör få avgöra.

Herr talman! Jag tycker inte man kan jämföra de här berörda varorna och livsmedel över huvud taget med andra varor, för vilka jag kan ge utskottets ordförande rätt i att man rimligtvis inte generellt kan ställa upp samma krav. Men när det gäller livsmedel och i synnerhet konserver av både kött och fisk som är så känsliga för att det lätt kan bli dålig kvalitet, anser jag, att det finns särskilt stor anledning att ha samma krav på de varor som kommer utifrån som på varor tillverkade i vårt eget land.

Herr talman! För ca 20 år sedan diskuterade vi här i kammaren rätt till fiske m.m. Dåvarande jordbruksministern och tredje lagutskottets talesman talade under debatten i sina anföranden om hur klokt man handlade på detta område. Även jag var en av åhörarna och deltagare i debatten. Man sade bl.a. att den förändring i lagen som föreslogs skulle komma att kosta 2 miljoner kronor. I ett anförande vid samma tillfälle påstod jag att det skulle komma att bli en miljonrullning. Men eftersom tredje lagutskottet alltid skall vara så sakkunnigt trodde sig den dåvarande jordbruksministern — den nuvarande finansministern — att han hade funnit den rätta melodin och att den föreslagna lagändringen således inte skulle komma att kosta mer än 2 miljoner kronor. I dag säger den nuvarande jordbruksministern att den föreslagna reformen i stället för 2 miljoner kronor kostar mellan 35 och 40 miljoner kronor. Jag anser att en felräkning på 50 procent i detta fall, dvs. 1 miljon kronor, är en rimlig summa, men när det börjar röra sig om 35—40 miljoner kronor tycker jag att det har gått litet för långt. Som vi vet har man vidtagit en ändring av länsgränserna så att en del av Stockholms län, Östhammar-området, överförts till Uppsala län. Därvid har vi inom Uppsala län utgått ifrån att invånarna i de delar av Stockholms län som överförts till Uppsala län skall ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra invånare i Uppsala län. Inom Uppsala län ända upp till Haparanda har man rätt att fiska med rörliga redskap ända in till stranden. Den rätten har vi haft sedan 1950. Vid den tidpunkten sade man att fisket skulle förstöras för oss som hade dessa rättig heter. Eftersom jag hör till dem som har haft alla dessa rättigheter sedan barnsben, vågar jag säga att det fria fisket icke inneburit någon skada för oss; tvärtom har de som sysslat med fiske fått större handlingsfrihet. I den lag som stadgar ersättning för intrång i fiske står att samhället i undantagsfall och när intrånget kan bevisas skall betala ersättning. Men som vanligt när det är staten som betalar har alla möjliga människor kommit och sagt att de har lidit intrång i sitt fiske. Jag besökte t.ex. en gång ett bolag, som en folkrörelse äger, och där hade direktören hämtat ut 93 000 kronor i ersättning för intrång i fisket. Men det är ju brottslig verksamhet, sade jag, du har ju inte lidit något intrång. Då svarade han: Jag har skrivit på en fullmakt åt en advokat i Uppsala, och han har sedan tagit ut pengarna. Det kom också fram en gammal tant och sade: Hur kan det komma sig att jag har fått 5000 kronor på en postgiroanvisning i ersättning för intrång i fisket? Jag har ju aldrig varit nere vid sjön. Hon var 95 år. Jag begriper inte hur hon kunnat få ersättning för sådant intrång, men hon fick sina 5 000 kronor. Och en annan person som hade betalt 10 000 kronor för ett litet ställe vid kusten — han hade väl köpt det av någon privatperson, men troligen hade staten ägt det tidigare — fick 24000 kronor för intrång i fisket. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Men så går det när staten inte har någon som helst kontroll över de pengar som kastas ut. Här i riksdagen har det sagts att ersättningarna skulle uppgå till 2 miljoner kronor, men i stället blir det nu 35 eller 40 miljoner. Det är ju orimligt! Det visar också hur ansvarslöst människor i vårt samhälle kan handla. Om jag själv hade skrivit under en fullmakt härom, skulle givetvis också jag ha kunnat få några tusenlappar. Iftersom jag jämställer detta med brotts lig verksamhet, har jag emellertid inte tagit emot några pengar. Vanliga människor ute vid kusten brukar ha en viss hederskänsla, och har man det går man inte med på vad som helst. Det är orimligt att en advokat på detta sätt kan få kvittera ut ersättningar på 4 000—20 000 kronor på löpande band och utan kontroll för att skicka till personer, som ibland inte förstått varifrån pengarna kommit.

Allmogen har sedan gammalt haft rätten att fiska.

Bygdebefolkningen avstängs däremot från sin urgamla fiskerätt, som staten tidigare garanterat invånarna i området. Så snart en direktör från ett bolag eller någon annan fin herre med mycket pengar dyker upp, är man tydligen beredd att beröva befolkningen dess gamla rättigheter. Man ger åt dessa bolag rättigheter, som gör att bolagsherrar bosatta i Stockholm eller annorstädes och fina gossar som kommer på affärsbesök från olika länder har rätt att fiska, men inte bygdebefolkningen. Detta måste befolkningen åse. Förhållandet är naturligtvis detsamma vid denna kust. Det finns en del människor som kan räknas till de obesuttna och de skall ställas utanför. När riksdagen har sagt att vi skall ge ut 2 miljoner kronor, och om vi anslår 1 miljon kronor i felräkningspengar, borde det räcka. De som handhaft denna mycket underliga affärsverksamhet med statens medel borde inte få syssla med något liknande i fortsättningen. Jag har i min motion sagt att vi skall koppla bort den delen från denna verksamhet och att de som arbetat med detta får se till att de kan betala igen vad som givits ut orättmätigt i detta sammanhang. I varje fall anser jag att människor i Östhammarsområdet skall ha samma möjligheter som andra. Jag har därför yrkat avslag på Kungl. Maj:ts proposition och anfört, att den lag som hittills gällt inom Uppsala län även skall gälla för de områden som har införlivats med vårt län. Enligt min mening har vi en mycket underlig lagstiftning — eller kanske tillämpningen av densamma är underlig. Kanske det inte är domstol som sanktionerar dylikt handlande, men de lekmän eller andra som handhaft denna verksamhet borde förstå att det inte är rimligt att fortsätta driva den Ebberöds bank genom vilken man givit ut pengar till höger och vänster utan kontroll. Likaså tycker jag att man från riksdagens sida klart och tydligt skall säga ifrån, att den som lidit skada eller intrång skall bevisa det. Detta är mycket lätt att bevisa genom att se efter hur stora inkomster vederbörande fått av fisket, därför att det skall ju redovisas i självdeklarationerna. Nu vet jag ju, herr talman, att tredje lagutskottet inte har tid att syssla med sådana frågor. Man endast beslutar eller följer Kungl. Maj:t utan att kontrollera. När vi läser utskottsutlåtandet finner vi att man inte ens haft tid att skriva en motivering. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Nu kan man självfallet säga att i det nu aktuella fallet är det inga bolag eller direktörer som skall ha dessa favörer, utan att detta är vissa rättigheter och nyttigheter som kommer den obesuttna befolkningen till del. Då har man väl ingen anledning att syssla med detta. Det gäller ju att se till att de besuttna får sitt och att de obesuttna skall ha det som de har det. Herr talman! Det vore ganska intressant att ta upp hela rättsproblemet 1 det här sammanhanget, men det finns ju ingen möjlighet att göra detta. Jag ber att få yrka bifall till min motion som innebär avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Därmed skulle den lag som gäller för Uppsala län och kusten upp till Haparanda även avse Östhammarsborna och Östhammarsområdet, därför att även om man säger att likhet inför lag och rätt är någonting teoretiskt borde ändå inte riksdagen anamma detta.

Herr talman! Jag skall inte använda tiden till att gå in i någon polemik med herr Lundberg. Jag kan i alla fall säga så mycket att en hel del av hans synpunkter om de ersättningar som utgått naturligtvis är riktiga. Även i de trakter där de tillämpats har de betraktats som ett slöseri med statliga medel. Jag har inte begärt ordet därför att jag skulle vara någon expert på fiskerättsliga frågor, långt därifrån. Jag har heller inte hållit på mycket med fiske. Min erfarenhet därav hänför sig huvudsakligast till några stilla meditationer bakom ett metspö under tidiga ungdomsår. Sedan har det tyvärr aldrig blivit något mera av detta. Att jag över huvud taget begärt ordet beror på att Östhammars stad, varifrån jag kommer, särskilt berörs av propositionen nr 176 och på att jag inte är riktigt ense med herr Lundberg om att ett bifall till hans motion skulle innebära några favörer för fiskarbefolkningen i Östhammars stad. När man hör herr Lundberg tala, skulle man lätt kunna tro att så är fallet. Departementschefen föreslår i proposition nr 176 i anledning av Östhammars Ööverförande till Uppsala län att lagen 1950:596 6 och 7 §§ får viss ändrad lydelse.

Remissinstanserna har varit länsstyrelsen i herr Lundbergs hemlän — alltså länsstyrelsen i Uppsala län — länsstyrelsen 1 Stockholms län, länsstyrelsen i Södermanlands län och kammarkollegiet. De är ense om att förslaget i propositionen är riktigt och att det bör vara på det viset. Herr Lundberg är ju en orädd man som ofta har avvikande uppfattning mot flertalet, och det är väl i och för sig inget ont i det. I sitt motionsyrkande nu begär herr Lundberg »att riksdagen måtte besluta att avslå Kungl. Maj:ts proposition nr 176 med förslag till lag om ändring i lagen om rätt till fiske, samt att nuvarande lydelse av 6 och 7 88 bibehålles så att därmed klargöres att Östhammarområdets införlivandé med Uppsala län innebär att svensk medborgare äger rätt att vid kusten bedriva fiske med rörligt redskap, dock ej efter lax». Detta är vad herr Lundberg vill ha. Det är alltså det som gäller i Uppsala län ända upp till Haparanda, som herr Lundberg sade — även om ju Haparanda ligger utanför Uppsala län! Vi känner också herr Lundberg som en man som med stort patos slår vakt om och alltid har slagit vakt om de obesuttnas intressen, och det vill jag gärna lyfta på hatten för herr Lundberg för. Men vilka är det som är obesuttna i dag, herr Lundberg? Det är givet att ett bifall till herr Lundbergs förslag skulle innebära ökade fiskemöjligheter för sommarstugeägarna och fritidsfolket över huvud taget en skara som ju växer mycket kraftigt och som förväntas komma att växa mycket kraftigt i östhammarsområdet. Östhammars skärgård och Öregrunds skärgård skiljer sig ganska väsentligt från skärgården norr därom ända upp till Haparanda. Norr om Öregrund och Örskär blir övärlden av mycket mindre omfattning och havet går mycket närmare själva kusten än vad det gör i Östhammar—Öregrundsområdet och söderut. De tusentals sommargäster som bygger sina stugor inom dessa områden förorsakar självfallet ett mycket starkt tryck på fisket. Fiskarbefolkningen där har ständigt minskat — och denna minskning har pågått under många år — på grund av att förutsättningarna för ett givande fiske har blivit allt sämre. Om man resonerar med de genuina fiskarna vill de nog gärna anse, utan att de på minsta vis uttalar någon hätskhet mot de fritidsfiskande sommarsgästerna, att de har en viss skuld till den minskande fisktillgången, särskilt inomskärs. Detta gäller egentligen mest kronans vatten som ligger längre ut, 200 meter utanför strandgränsen, men folk står i alla fall där och kastar med spö, tar upp gäddor och lägger ut nät, och fisktillgången minskar. För en stund sedan ställde jag frågan till herr Lundberg och jag gör det igen: Vilka är obesuttna? Låt oss göra en jämförelse med fiskarna som bor där ute på sina öar. En och annan kanske har en eller två kor och några nät, och hans inkomster är synnerligen blygsamma. Är sommargästen — som kommer dit kanske i egen motorbåt, som har sommarstuga, som åker bil till platsen där han har båten — mera obesutten än den här lilla kvarvarande resten av mestadels äldre människor som skall ha sin bärgning och sin utkomst av vad fiske och den lilla jordbiten ger? I mina ögon är det de sistnämnda som är obesuttna.

Jag tycker för min del att det inte sker någon olycka om de fiskerättsförhållanden som tidigare gällt i Östhammarsområdet alltfort får gälla. Jag sade att jag inte är någon expert på detta område, men fiskeristyrelsen och fiskeriintendenten för östra distriktet lika väl som alla remissinstanser, Kungl. Maj:t och utskottet har haft denna uppfattning, och den borde väl då vara ganska välgrundad. Därför, herr talman, vill jag sluta med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ju ganska känt att herr Trana är konservativ, och det är väl ingenting att göra åt det, men han måtte också sväva i en ganska stor okunnighet om själva sakförhållandet. Om herr Trana försöker följa upp den utredning som gjordes i Stockholms län år 1948 och ser efter hur ägandeförhållandena har förändrats i detta län, skall han ändock upptäcka att befolkningen där har fått finna sig i att dessa kustområden har lämnats till andra. Herr Trana talar om remissinstanser, men vilka är det som har svarat på remisserna? Jo, länsstyrelsens folk och en del andra tjänstemän. Jag har inte någon gång sett en fiskeriintendent ute i länet förrän jag nu fick se att han hade varit med och yttrat sig. Det är självklart att det är roligt att konstatera att han åtminstone kan skriva en inlaga i det här sammanhanget, men jag trodde att fiskerikonsulenter skulle sköta om fiskevården. Nu skall vi inte skylla så mycket på dem, men förstörelsen i vattenområdena efter kusten är oerhörd från Hallstavik till Gävle, och det är ruskigt i sammanhanget. Sedan invänder herr Trana: »Vi har ju tusentals fritidsbebyggare i detta område och de skulle ju få större fiskevatten?» Jag vet nog att exempelvis länsstyrelsens tjänstemän och alla fina her rar från Uppsala och Stockholm har råd att betala för fiskevatten. Men de som har de sämsta ekonomiska möjligheterna tillfrågas aldrig utan ställs utanför, och det är detta som jag tycker är orimligt. Om fiskarna — men endast de — i området kan bevisa att de har lidit skada för intrång skall de kunna göra anspråk på att få en viss ersättning härför. Vart skulle vi, herr talman, ha tagit vägen om inte samhället hade skyddat de fattiga och obesuttna? Att vi nu får uppleva en rättstillämpning som svensk allmoge aldrig tidigare har utsatts för är sorgligt. Det är naturligtvis inte tjänstemännens fel, men regeringen borde försöka komma ihåg att vi har talat om jämlikhetens — inte penningens — samhälle. Det är penningens samhälle som herr Trana och andra tycks ömma mest för.

Herr talman! Jag vet att en debatt med herr Lundberg på detta område är ganska meningslös; jag har därför inget intresse av att förlänga den. Sedan herr Lundberg här har fått tala om den stora okunnighet som behäftar alla dem som har uttalat sig i denna fråga och naturligtvis också mig är det inte så mycket mer att säga. Herr Lundberg begriper detta och vi andra begriper ingenting. Då är man kanske ändå så klok att man förstår att det inte är lönt att diskutera vidare. Men några saker som jag har antecknat vill jag ändå beröra. Herr Lundberg säger att invånarna i Östhammarsområdet har fått finna sig i förhållandena. Det är riktigt. Men jag vet inte om herr Lundberg har tagit några egentliga initiativ för att hjälpa dem. Tvärtom tog herr Lundberg för några år sedan ett initiativ, som väckte allmän vrede i dessa bygder. Invånarna där ansåg att herr Lundberg försökte stjälpa dem. Fiskeriintendenten har uttalat sig i denna fråga, men han begriper tydligen heller ingenting. Jag trodde annars att han var expert. Herr Lundberg säger också att man inte tillfrågat fiskarbefolkningen och småjordbrukarna där ute på kobbarna. Jag vill fråga: Har herr Lundberg tillfrågat dem innan han väckte denna motion?

Herr talman!

Att befolkningen icke går till herr Trana är väl ganska naturligt, och att man i stället har gått till mig är lika naturligt. Herr Trana har ju en annan inställning — det är det sorgliga. Då herr Trana talar om Harg, vill jag säga att herr Trana ju vet vad som ligger bakom det hela. I dag kan vi alla konstatera hur vattnet har förstörts vid Hallstavik. Och hur ser det ut, när vi kommer till Karlholm, till Skutskär eller till Bomhus vid Gävle? Jag måste säga att herr Trana borde verkligen försöka sätta sig in i hur människorna har kommit att trängas tillbaka för kapitalintressena i dessa områden. Att herr Trana och jag har det bra är riktigt; jag skall hålla med om att vi har haft alla de rättigheter som här nämnts. Men jag kan inte förstå varför inte andra människor, antingen de kommer från storstäder eller mindre orter eller om de nyttjar marken för fritidsändamål kan få samma rättigheter. Det är klart att en kommunalman kan säga att man inte vill ha en befolkning som bara använder kommunens område för fritidsändamål, men försök, herr Trana, att säga det i Östhammarsområdet! Då kanske herr Trana kommer att få ett annat mottagande än jag troligen kommer att få, eftersom jag har velat skydda Upplandskusten från ytterligare nedsmutsning.
Herr talman! Jag vill göra herr Lundberg uppmärksam på att jag icke har sagt att vi inte vill ha fritidsboende i våra bygder. Tvärtom satsar man både i Östhammars stad och i hela området på fritidsbebyggelse. Vad jag har sagt är, att jag anser att fritidsbefolkningen icke skall få inkräkta på det fattiga småfolkets och fiskarnas rättigheter. Fritidsfolket behöver inte få större rättigheter till fiske än man tidigare haft, utan vi skall slå vakt om den bofasta befolkningen så länge vi får ha den kvar. Men det finns absolut inte någon som =<:helst fientlighet hos mig mot fritidsbebyggelse och fritidsfolk.

Herr talman! Som vanligt har herr Lundberg givit uttryck för sitt missnöje med det sätt på vilket tredje lagutskottet behandlar Kungl. Maj:ts propositioner. Herr Lundberg anser att vi är alldeles för följsamma. Det förekommer väl en och annan gång reservationer även i tredje lagutskottet, men jag har aldrig märkt att herr Lundberg har biträtt dessa heller. Det är sannerligen inte lätt att vara herr Lundberg till lags. Herr Lundberg säger att det inte finns vare sig sakliga eller ekonomiska skäl att, samtidigt som Östhammar den 1 januari 1971 överförs till Uppsala län, utesluta kommunen från den gemenskap som måste eftersträvas, närmast med tanke på dessa fiskerättigheter. Departementschefen anför sammanfattningsvis »att den ändrade länsindelningen inte f.n. bör leda till saklig ändring i gällande bestämmelser om fiske i enskilt vatten».

Jag kan också tänka mig att departementschefen tagit hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna.

Då vi talar om skärgården avser vi i huvudsak området från Öregrund och söderut utefter hela Stockholms läns kust. Samma bestämmelser bör gälla inom hela detta område, men det är inte möjligt att utan vidare genomföra en sådan lagändring utan att nödvändiga utredningar först blivit utförda. Men då ett sådant utredningsmaterial inte föreligger före den 1 januari 1971 är det heller f. n. inte möjligt att nu göra lagen gällande inom Östhammars område. Detta är det sakliga underlag som vi i tredje lagutskottet haft att ta hänsyn till. Vi har därför bedömt att vi bör tillstyrka, vad Kungl. Maj:t begär i detta fall.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

Herr talman! År 1950 föreslog jag att befolkningen i Stockholms län skulle få samma rätt till fiske som befolkningen i alla andra kustlandskap. Men det ville ingen av ledamöterna från Stockholms län gå med på. Därför hälsar jag med tillfredsställelse om hela Stockholms län kan innefattas i föreliggande förslag om rätt till fiske. Det talas om sakliga skäl i sammanhanget. Ja, de sakliga skälen var tidigare att man ur statskassan skulle betala ut 2 å 3 mijloner kronor för intrång i fiskerättigheter. Beloppet har nu i stället blivit 35—40 miljoner kronor, och det är detta jag reagerar mot. Jag har inte funnit att Östhammars stad har tillfrågats eller haft detta ärende på remiss. Eller är det så att Östhammars stads ledning och dess fullmäktigeordförande inte har ansetts vara kompetenta att avge ett utlåtande i detta sammanhang? Landshövdingen i Uppsala län var ju kompromissvillig. Han hade heller inget att förlora eftersom han redan har fiskerätt i området; hans sommarvilla ligger där. Men vad anser fiskarbefolkningen? Hur många fiskare har herr Trana i sin kommun, och hur många bedriver fiske i sådan utsträckning att de deklarerar inkomster av det? Man bör väl ändå tolka detta så att representanterna för den fasta befolkningen i området inte vill tillåta fritt fiske för fritidsfolket. Jag kan naturligtvis inte förneka att de har rätt att hysa den uppfattningen, men fiskarbefolkningen upplåter ju tomter och hyr ut stugor till fritidsfolket och har alltså väl viss vinning av hela denna verksamhet. Det är det som varit avgörande. Jag förstår mer än väl att herr Trana räknar med att kammarens ledamöter inte hör vad jag säger — man har ju annat att lyssna på. Men nog är det på det sättet att fiske är en ganska viktig sak för människorna i allmänhet.
Herr talman! Herr Lundberg underkänner remissinstanserna och säger att där bara sitter tjänstemän som ingenting begriper av de här ärendena. Men när ortsbefolkningen i Östhammar har den enastående möjligheten att som talesman i riksdagen för sina intressen ha kommunalfullmäktiges ordförande, så är herr Lundberg inte belåten med det heller. Hur skall man egentligen bära sig åt för att få fram sådana uttalanden från berörda bygder att herr Lundberg skail anse att de är ett verkligt uttryck för folkets mening? Jag tycker det är mycket värdefullt att en bygdens egen representant här kan göra sig till tolk för ortsintressena.

Herr talman! Herr Lundberg har inte svarat mig, om han har frågat fiskarena — inte fiskarna. Fiskeristyrelsen skriver: »Nämnas kan dock att möjligheterna att bedriva fritidsfiske inom området för närvarande torde vara goda till följd av en relativt omfattande fiskekortsförsäljning. Tveksamt är om yrkesoch binäringsfisket skulle vinna på ett vidgat fritt fiske på enskilt vatten inom området. Detta redovisade år 1969 ett 40-tal yrkesfiskare och ett 20-tal binäringsfiskare.» Det är svaret på frågan hur många fiskare som finns. Men antalet är i ständigt krympande, och om ett par årtionden kan de här aspekterna inte längre läggas på frågan. Sedan kan jag tala om för herr Lundberg att när jag i morse fick se att det här ärendet skulle komma upp — jag hade inte uppmärksammat det tidigare — beslöt jag mig för att fråga riksdagens upplysningstjänst hur mycket pengar som har betalats ut. Sedan 1950/51 tror jag det har anslagits sammanlagt nära 43 miljoner. De faktiska redovisade utgifterna har utgjort drygt 37 miljoner, men av detta belopp är det bara 750 000 kronor som gått till Östhammarsområdet.

Herr talman!

Det kan hända att det har varit på detta sätt i Roslagen — herr Grebäck bör ju känna till förhållandena där — men nog förefaller det hela orimligt. Dessa argument anförs alltid gentemot vissa grupper i samhället. Den befolkning som har fiskat här i 50 års tid får nu finna sig i att dessa nya herrar, som är ganska hårda, tar ut stämning på löpande band. Vilka är det som bestämmer Över stora områden i Stockholms skärgård? Det borde väl ändå herr Grebäck och herr Trana ha åtminstone en viss uppfattning om. I varje fall syftar de inte till att införa någon närdemokrati, och det är vad jag protesterar mot. Vad sedan gäller frågan hur stor fiskarbefolkningen är inom området är det självfallet en försvinnande liten del som sysselsätts med fiske på heltid. Det finns ett visst antal deltidsoch husbehovsfiskare, och de kommer icke att lida skada förrän också de börjar fundera över hur mycket de skall kunna ta ut på samma sätt som man har gjort på andra håll. Jag har utgått från att riksdagen inte skall tillåta att myndigheterna fortsätter att betala ut pengar som hittills. Det sägs att närmare 40 miljoner har betalats i stället för 2 miljoner. Det är en orimlig situation i vårt moderna svenska samhälle, men rätt är som sagt ett relativt begrepp.
Är inte herr Lundberg inne på farliga vägar när han säger att denna grupp är så obetydlig att vi inte behöver ta hänsyn till den? I andra sammanhang brukar herr Lundberg framhålla hur herrarna for fram i gamla tider. Då var det en liten grupp som höll räfst och utövade terror mot obesuttna bönder och fattigfolk över huvud taget. Jag menar att rättssäkerheten över huvud taget är odelbar, och det måste man väl under alla förhållanden hålla på inte minst från riksdagens sida vare sig gruppen är liten eller stor.
Herr talman! Det var länge sedan jag begärde ordet, och jag gjorde det då därför att jag tyckte att det verkade som om luften höll på att gå ur herr Lundberg. Jag får emellertid erkänna att han nu kommit upp ganska bra i varv igen och att det egentligen är ganska onödigt att fortsätta diskussionen. Men jag kan ändå inte låta bli att instämma med herr Lundberg, när han talar om hur olycklig hela denna lag har varit. Den kom till alltför lättvindigt, och frågan är, hur det skall bli möjligt att undvika sådana saker i fortsättningen. Det får de tänka på som lyckats hålla sig kvar på åkebrädan här — jag är som vanligt utslagen och kan inte vara med i fortsättningen. Men man får väl hoppas, att ni kan hitta på något sätt att undvika sådana ting. Jag kommer mycket väl ihåg hur det gick till när lagen antogs. I spetsen för en delegation blekingska inomskärsfiskare, yrkesoch deltidsfiskare, var jag uppe här i Stockholm för att lägga fram deras bekymmer; det är inte från det hållet som man har begärt att få lagen. Vi var mycket bekymrade, men en fiskeriintendent som då var rådgivare till tredje lagutskottet hade ingen svårighet att få utskottet med sig på sina principer, trots att vi helt var emot dem. Jag måste säga att jag därför var mycket glad över att jag lyckades få ut mina blekingar ur utskottslokalen, innan de fått tillfälle att i praktiken visa de färdigheter som vi anses dela med hälsingar, nämligen att vara de främsta knivskärarna här i landet. För att återgå till allvaret: Hur skall vi slippa sådana här saker i fortsättningen? Vem som helst som hade en aning om hur det låg till i praktiken kunde ha sagt att det skulle bli ungefär som det har blivit. Och det är inte färdigt ännu. Jag tror att man har väntat med de svåraste och dyrbaraste ersättningsärendena, och vi, eller rättare sagt ni, kommer att få den här debatten varenda år så snart ni kommer in på dessa fiskerättsfrågor. Skall man ta hänsyn till deputationer som har lokal kunskap eller till politiska utredningar, som ibland tyvärr svävar litet för högt ovanför verkligheten? Ja, det är som sagt någonting som ni får avgöra. Även om jag alltså instämmer med herr Lundberg i att den här lagen har varit olycklig från första början kan jag lugna honom när det det gäller mig själv — här brukar vi ju också diskutera mina privata förhållanden! När herr Lundberg någon gång på 1980-talet eller när det äntligen kan fattas beslut om den ersättning jag skall ha, ser att det utgår ett stort belopp, bör han tänka på att beloppet skall förräntas från 1950 med 6 procent, som beskattas icke som ackumulerad inkomst utan på en gång. Där tar staten tillbaka 85 procent på ett bräde om inte maximigränsen då har höjts ytterligare — och det är mycket möjligt. Sedan utgår bara till en viss del ersättning för minskat penningvärde. Där försvinner resten; redan i dag är ersättningen på så sätt nere i en tredjedel av det reella värdet 1950. Dessutom har jag på grund av att denna olyckliga lag berövat en mängd av dem som herr Lundberg kallade de obesuttna, alltså yrkesoch deltidsfiskarna där nere, deras levebröd, varit tvungen att ta på mig de åtgärder för landskapsvården, som var så att säga gratis så länge de bodde där. Av den ersättning som jag får blir det alltså ingenting över utan jag måste i stället skjuta till pengar. Så var lugn, herr Lundberg!

Herr talman! Det är synd att herr Wachtmeister skall lämna riksdagen på grund av demokratins utslag.

Han har aldrig betalat någonting för godsen där nere i Blekinge.

Det finns liknande händelser. år 1765 tog fyra personer 104 miljoner kronor från staten plus några tunnor guld. Riksdagen betraktade detta som en mycket allvarlig sak och krävde tillbaka statens egendom — jag har beskrivit det i en annan motion. Jag tycker att herr Wachtmeister skall läsa om det öde som drabbade Grillarna och en annan hög ämbetsman i vårt land. Jag har uppfattat herr Wachtmeister som så hederlig att jag inte tror att han år 1980 kommer att begära ersättning för s.k. intrång med 6 procents ränta. Han skulle nog aldrig kunna begå en sådan handling. Det är vad vi brukar kalla en i lag icke tillåten handling.

Herr talman! Nu börjar vi kanske komma litet väl långt bort från vad debatten egentligen gäller. Men jag vill bara säga till herr Lundberg, när han ger sig in på att tala om åtkomsthandlingarna för Johannishus fideikommiss, att det är en sak som han inte begriper ett skvatt av och som han inte skall uttala sig om. Fideikommisset är köpt till för den tiden t.o.m. osedvanligt höga priser. Tyvärr har mina förfäder inte varit goda affärsmän, herr Lundberg.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den tidigare diskussionen, som jag tycker har varit delvis ganska osaklig. Men jag vill säga att även om propositionen följs, finns det en viss risk att det fiskas mycket utan att fiskerättsinnehavarna får rimlig ersättning. En annan sida av saken är att jag principiellt anser att vid en länsgränsändring det nya länets lagar bör gälla för hela länet, det skall väl vara någon ordning även härvidlag. Man borde ha tänkt på detta innan beslutet om den här länsgränsändringen fattades. Nu är beslutet fattat, och därför bör det nya länets lagar gälla för de nytillkomna områdena. Det är som sagt en principiell fråga. Med den motiveringen kommer jag att stödja herr Lundbergs yrkande. vid i utredningsuppdraget även borde ingå att utreda behovet av och förutsättningarna för en allmän miljöskadeförsäkring,

Herr talman! Vi torde alla vara överens om att den eller de som förorsakar en miljöskada i princip bör ersätta de kostnader och andra förluster som härigenom uppkommer. Vi har beslutat lagar och förordningar som följer denna riktiga princip. Tyvärr är det emellertid i många fall omöjligt eller i varje fall mycket svårt att i praktiken tillämpa principen i fråga. Det finns kommuner och enskilda företag som genom en viss verksamhet åstadkommer ganska betydande miljöförstöringar, men de överlämnar åt andra att betala reparationskostnaderna, om jag så får säga, och ut ger ingen som helst ersättning. Jag skall här bara ge ett enda men ganska lättförståeligt och närliggande exempel. Jag tänker på det fallet att en kommun eller ett företag släpper ut förorenat spillvatten i avlopp som genom bäckar och åar söker sig mot havet. De vattendrag som berörs härav blir i hög grad förorenade. Det betyder i sin tur att olika vattenväxter — gräsarter och vassarter — förorsakar att vattendragen växer igen. Underhållet av dessa vattendrag blir härigenom väsentligt fördyrat, men det åligger de jordägare som bor längs vattendragen att ta på sig de fördyrade underhållskostnaderna. Den som åstadkommer föroreningen och indirekt är skuld till det hela kommer undan i fråga om ersättning. Många sådana exempel skulle kunna anföras — t.ex. förstöring av fisket i åar och sjöar m. m, — men jag skall med hänsyn till tiden inte anföra fler exempel. Dessa missförhållanden gör att det är på tiden att en ordentlig utredning igångsätts om den kostnadsfördelning som rimligen bör ske mellan dem som åstadkommer miljöskadorna och dem som orättvist får betala reparationskostnaderna. Vad sedan gäller kommunernas kompetensförhållanden när det är fråga om miljöskador vill jag gärna säga att också vi reservanter är helt på det klara med att kommunerna har full frihet att ordna sin miljövård som de behagar. De får lov att precis som de vill utnyttja de kommunala förvaltningsorgan som finns — där är vi överens. Men när det gäller kompetensen för dessa kommunala förvaltningsorgan finns det däremot inte några bestämda riktlinjer. Man vet egentligen inte hur långt den kommunala kompetensen bör sträcka sig här, inom vilka områden som kommunerna bör göra miljöinsatser etc. Det är därför också nödvändigt att vi får mera ensartade kompetensregler i fråga om denna kommunala miljövård. Det är vad som innefattas i de två reservationer som är fogade till detta utskottsutlåtande. Jag ber därför, herr talman, med detta korta anförande att få yrka bifall till båda dessa reservationer.

Herr talman! Jag skall verkligen försöka att inte animera till en så livlig debatt som vi hade under föregående ärende. Men detta är så väsentliga frågor att jag i alla fall tycker att jag å mitt partis vägnar vill göra en deklaration om varför jag har biträtt dessa två reservationer. För att börja med reservationen 1, som föreslår att vi skall begära en utredning angående kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken, vet jag att detta på visst håll har uppfattats som ingrepp i den kommunala kompetensen. Utskottets ordförande har tidigare framhållit att kommunerna i dag har möjlighet att på frivillig väg ingripa. Planläggningen ankommer dock på naturvårdssektionen hos vederbörande länsstyrelse. Givetvis är kommunerna i detta fall remissmyndigheter som får yttra sig över de frågor som gäller den berörda kommunen. Men i och med att kompetensförhållandena för den kommunala miljöpolitiken inte är klarlagda är kommunernas ställning inte så stark som den borde vara. Det gäller här t.ex. landskapsvården, där många frågor inom planläggningen måste tas upp på det lokala planet. Det är därför från demokratisk synpunkt, effektivitetssynpunkt och många andra synpunkter av intresse att få kompetensförhållandena klarlagda så formellt som möjligt. Reservanternas krav är därför utomordentligt väl motiverat. Reservationen 2 kräver en utredning rörande kostnadsfördelningen mellan det allmänna och enskilda på miljövårdsområdet. Här avses i första hand reparation av redan skedda miljöskador. Vi har numera en miljöskyddslag som gäller miljöskador från nya fasta anläggningar. Denna lag skall förebygga skador i så stor utsträckning som möjligt. Det föreligger här ett strikt skadeståndsansvar för företagen. Men när det gäller gamla anläggningar finns det många fall där man inom processindustrin helt enkelt har förstört vattensystem. Och jag tror att vi alla i detta land — oavsett var vi hör hemma politiskt — är medvetna om att vi på sikt, när vi har möjligheter till det, måste försöka restaurera så mycket som möjligt. Vi vet också att detta kommer att dra betydande kostnader. Då får vi en debatt om vem som skall betala. Från visst håll sägs att detta är samhällets uppgift. Från annat håll sägs att det är näringslivets uppgift — det är näringslivet som haft profit av detta. Som jag ser det ligger sanningen någonstans mitt emellan. Det har varit en teknisk utveckling, en industrialiseringsprocess, som vi alla dragit nytta av. Företagen, aktieägarna och de anställda har dragit nytta av den, kommunerna har dragit nytta av den genom att de fått ett ökat skatteunderlag och även staten har dragit nytta av den genom att staten tillförts skatteinkomster. Då finner jag det rimligt att alla tre parterna får vara med om att betala återställandet av miljövärdena. I utskottsutlåtandet framförs argumentet att man redan knäsatt en princip genom det 25-procentiga bidraget till miljövårdsfrämjande åtgärder — för luftoch vattenvård — inom industrin. Detta är emellertid enligt min mening ingenting annat än ett stimulansbidrag som inte på något vis kan sättas som riktvärde för en kostnadsfördelning. Av remissyttrandena framgår att åtskilliga remissinstanser förordar utredning. Några remissinstanser är för dagen kallsinniga — de anser att andra åtgärder tränger på och behöver vidtagas, medan man kan vänta på detta område. Men om vi ser på miljöpolitiken i dess helhet kan vi på område efter område konstatera att de utredningar som genomförts tyvärr har kommit för sent. Detta är ingenting som vi kan skylla på någon särskild — vi är väl alla medskyldiga genom att vi inte observerat farorna. Man skulle i dag önska att vi för kanske 15 år sedan hade börjat uppmärksamma exempelvis engångsförpackningarna och problemen kring dem. Här har vi ett område som gäller kostnadsfördelningen, och det är eit problem som så småningom måste lösas. Riksdagen borde ta lärdom av erfarenheterna på det rent tekniska området, om jag så får säga, och se till att vara ute i god tid. Därför ber jag att få yrka bifall även till reservation 2. Jag vet att vi i och för sig inte kan åstadkomma någonting här i kväll, men jag vet också att denna fråga kommer tillbaka så småningom. Med detta inlägg, herr talman, har jag bara velat hålla frågan öppen för fortsatt behandling.

Herr talman! I det utlåtande som vi nu diskuterar har jordbruksutskottet tagit upp yrkanden i motioner som gäller den kommunala miljövården samt fördelningen av kostnaderna för miljövården mellan enskilda och allmänna intressen. Frågor av detta slag är inte nya i denna kammare. De har ofta diskuterats. Därför kan jag liksom de föregående talarna vara ganska kortfattad. Jag vill endast göra några randanmärkningar och anföra några synpunkter. Vad först gäller den kommunala miljövården är vi inom utskottet praktiskt taget eniga om att kommunerna bör vaära aktiva när det gäller miljövård. Reservanterna anser att riksdagen bör dra upp vissa riktlinjer för vilka kommunala organ det är som skall handha dessa frågor. Vi har sagt att det i princip är kommunstyrelsen som är huvudansvarig i detta sammanhang. Kommunerna har rätt att tillsätta särskilda nämnder för miljövården. De har också möjlighet att överflytta uppgifter på de olika nämnder som finns. Vi menar att detta är tillräckligt och att det inte finns några skäl att göra en ändring. i Utskottet anför att nuvarande författningsbestämmelser anger den grundläggande kompetensfördelningen mellan de kommunala organen just på detta område. Vi anser att man inte kan begära mer än vad som här redan finns. Vill man ha en ytterligare skärpning, bör man gå lagstiftningsvägen. Vi var i jordbruksutskottet tämligen överens om att frågan i så fall inte borde ha behandlats av detta utskott utan i stället av konstitutionsutskottet. Det är vidare svårt att fastställa normer som skall gälla för kommunerna i hela landet med de olika förutsättningar som föreligger för kommunerna. Storstadsregionerna har sina problem, glesbygderna sina problem osv. Det är därför ganska besvärligt att på det sätt reservanterna föreslår fastställa vilka organ som skall ha hand om de frågor det här gäller.

Utskottet framhåller i sin motivering att det föreligger stora svårigheter att dra upp generella riktlinjer för en ansvarsfördelning och kostnadsfördelning när det gäller åtgärder för att återställa markområden eller vattendrag som utsatts för miljöförstöring av skilda slag. Orsaksförhållandena kan vara mycket oklara. Ofta har skadorna uppstått till följd av otillräckliga kunskaper om hur ett utsläpp skulle komma att påverka Vissa miljövårdsfrågor vattendrag 0. s. v. Enligt utskottets mening får man väl, som man redan har gjort i många fall, föra förhandlingar om hur dessa problem lämpligen skall lösas.

Jag tror att vi i princip är överens om att så långt det är möjligt den som förorsakar skadan också skall betala för att dess följder rättas till. Herr Krönmark tog upp bestämmelserna om de 25-procentiga bidragen. Riksdagen beslutade 1969 att stimulansbidrag om 50 miljoner kronor skulle anslås nu varje år under en femårsperiod till stöd för insatser för vattenoch luftvårdande åtgärder inom redan etablerade industrier. Vid nyetableringar utgår däremot inga bidrag, utan industrin i fråga får själv stå för kostnaderna. Härutöver vill jag nämna en fråga som har berörts i motionerna men inte i reservationerna och som har tagits upp i RLF:s yttrande. RLF anser att det är en klar diskriminering av jordbruket att jordbrukarna inte får det 25-procentiga statsbidraget om de vill vidta åtgärder för att hindra utflöde från t.ex. silor att förstöra vattendrag. Det är riktigt att de jordbrukarna inte får detta bidrag, men de kan därför inte sägas vara diskriminerade. Om en jordbrukare vill genomföra en inre eller yttre rationalisering och har för avsikt att bygga en siloanläggning kan han räkna in kostnaderna för rening av avloppet och för silon och begära att få ett statsgaranterat lån. Han kan i vissa fall, i den mån anläggningen sker i samband med en betydande yttre rationalisering, också få bidrag just till sådana här åtgärder. Det kan inte industrin få — det utgår bara till redan etablerade företag. Jordbrukarna har alltså möj lighet framöver att i den mån de gör rationaliseringar lägga till kostnaden för reningsanläggning och få garantilån med den lägre räntesats som tillämpas för sådana lån. Dessutom kan de få bidrag på jag vill minnas upp till 40 procent. Herr talman! Jag tror inte att det skadar att upprepa vad de föregående talarna har sagt, att dessa frågor är viktiga. Det föreligger inga delade meningar om att vi måste försöka komma till rätta med de olika problemen, men vi kan ha olika synpunkter på hur det skall gå till. Jag tror ändå att det förslag som utskottet har kommit fram till är det riktiga. Utskottet anser självfallet att berörda myndigheter liksom Kungl. Maj:ts kansli med stor uppmärksamhet bör följa vad som sker på detta område och komma med de förslag som eventuellt kan behövas för att rätta till missförhållanden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess utlåtande nr 42 som innebär avslag på motionerna.